Herr talman! Det var ju litet lugnare tongångar från Catarina Rönnung i detta inlägg. Det är tydligen inte längre så att landets öde står på spel när vi har att ta ställning till det tillfälliga utskottets uppgifter. Men det är att märka att det här utskottet skall vara ett beredande organ på samma sätt som alla andra utskott, även om det är ett tillfälligt utskott. Detta utskott kommer naturligtvis att ha samma befogenheter som alla andra utskott. Vill man under beredningens gång kalla in folk för att fråga vad de tycker, kan man göra det. Det kan vi göra i KU, och det kan man göra i alla andra utskott. Socialdemokraterna vill ha är, om jag har förstått det rätt, något slags ersättning för både EFTA delegationen och utrikesnämnden. Om man tillägger det här utskottet befogenheter som redan sorterar under andra organ i riksdagen, måste man ta väck de befogenheterna från de andra organen eller också måste man dra upp en rågång mellan de olika organen och bestämma vilka frågor som de skall handlägga. Jag förstår helt enkelt inte upprördheten från socialdemokratisk sida. Min enkla teori -- jag har ju varit med under hela processen ända från början -- är att Socialdemokraterna råkade bita sig fast i ett förslag som de själva insåg var olämpligt, och sedan har de försökt få oss andra att kompromissa, att hitta en gemensam lösning, detta för att komma undan sitt eget dilemma. Ni har helt enkelt tagit fel i den här frågan, och det hade varit lika bra att erkänna det. Ni har ju gett upp halva reservationen, därför att ni insåg att ert förslag var omöjligt. Om det blev bifallet skulle det leda till att vi tvingades ändra riksdagsordningen, och det är ändå tveksamt om det hade gått att inrätta det utskott som ni ville ha från början. Ni ville ju ha ett slags EG-utskott tillsatt redan nu. Det var er ursprungliga tanke, som ni sedan har släppt. Hade ni velat se rent sakligt på den här frågan och inte bara se den ur partitaktisk synpunkt, borde ni naturligtvis ha retirerat helt och hållet.

Herr talman! Jag hade inte anmält mig till denna debatt, men när jag fick höra Catarina Rönnungs anförande blev jag minst sagt förvånad, precis som Bertil Fiskesjö, över den upprördhet som hon kunde känna inför detta betänkande. Jag själv beklagar att vi inte kunde ena oss om formerna för hur vi skall arbeta här. Men jag tycker att debatten mellan Catarina Rönnung och Bertil Fiskesjö har visat hur mycket oklarheter som finns. Det är inte dags ännu att inrätta ett mera permanent utskott. Vi måste återkomma till detta, och då hoppas jag verkligen att vi kan ena oss. Det är bedrövligt om vi i riksdagen inte kan ena oss om formerna. Att vi har olika uppfattning i sakfrågor hör till det politiska spelet, men vi borde kunna komma överens om formerna i riksdagen. Jag hade gärna sett att vi i konstitutionsutskottet hade nått fram till detta. Jag tyckte mig dock inte kunna uppleva att socialdemokraterna hade någon vilja att diskutera ärendet. De fastnade väldigt snabbt i ett ställningstagande som de hade haft redan i talmanskonferensen. Dörren stängdes ganska snabbt, och sedan fanns inte utrymme att diskutera ärendet mera. På något sätt har detta blivit en prestigefråga, vilket är litet olyckligt. Catarina Rönnung drar in opinionssiffror, att vi är småpartier och jag vet inte vad, som över huvud taget inte har med detta att göra. Vi är olika partier som bildat en majoritet och kommit på samma linje. Vi tycker att det ännu inte är dags att inrätta ett mera permanent utskott. Vi vill ha ett utskott som just förbereder EES-avtalets införlivande. Sedan måste vi bättre förbereda hur vi skall ha det med samarbetet i övrigt och med de organ som finns. Jag delar fullständigt den uppfattning som Bertil Fiskesjö gett uttryck åt här i debatten och vill inte mera gå in på det. Men jag hoppas att vi sedan, när vi mera permanent tar ställning till detta, gemensamt kan ställa upp på ett förslag om hur vi vill ordna våra former här i riksdagen.

Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 26. Skälet till att jag tar till orda i det här ärendet är att jag tycker att Stockholm är värt några minuter av riksdagens tid. Stockholm är vackert, inte minst just nu när parkerna grönskar och vattnet glittrar i vårsolen. Stockholm är min, mina barns och många andras hembygd. Därför är det så viktigt att alla möjligheter tas till vara att bibehålla det som är vackert, att ta bort skönhetsfläckar och att se till att staden, främst i dess inre delar, den s.k. stenstaden, åter kan bli levande; där människor både bor, arbetar och tillbringar sin fritid med att ta del av det stora kulturella utbud som finns eller att bara flanera i en ljum vårkväll. För att det åter skall bli så krävs en del åtgärder. En av dem är att minska andelen kontor bl.a. genom att avkontorisera bostadslägenheter i centrala staden. Centern i Stockholm har länge krävt att sådana åtgärder vidtas. Nu har också andra partier instämt i Centerns krav, och det finns en stor majoritet i Stockholms stadshus för att avkontorisera innerstaden och så göra den levande. Just nu finns unika möjligheter att göra detta. Omkring 1,5 miljoner kvadratmeter kontorsyta står tomma i dag i Stockholmsregionen. Trots det byggs och planeras för ytterligare kontorsarbetsplatser. I min motion Fi406 har jag visat på att även staten har möjligheter att underlätta ökat boende i stadens inre delar. Som exempel har jag tagit Garnisonen. Det borde vara möjligt genom överläggningar mellan stat och stad att komma överens om vilka åtgärder som kan vidtas för att koncentrera statens behov av kontorslokaler och helt friställa vissa byggnader, t.ex. Garnisonen. Denna byggnad, som inte hör till stadens vackraste, skulle kunna rivas och bostäder byggas i stället. Det skulle troligen vara god samhällsekonomi att förfara på det sättet. Andra byggnader skulle kunna göras om till bostäder. Då skulle också värdefulla parker och gröna ytor kunna bevaras. Till min förvåning tas min motion med i ett betänkande som inte alls handlar om det jag motionerat om, utan om riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av byggnadsstyrelsen. Utskottet betonar dock att de frågor jag tar upp i motionen blir en naturlig uppgift för den blivande fastighetskoncernen. Det är bra, och jag kommer att bevaka att så sker. Att det då inte behövs något uppdrag till byggnadsstyrelsen om inventering av statens lokalbehov förefaller naturligt. Jag förstår också av betänkandet att frågan om den slutliga utformningen av myndighetsstrukturen i detalj återkommer till riksdagen i höst. Det är väl i och för sig ingen garanti för att den angelägna översynen av lokalbehovet kommer till stånd. Däremot tror jag att ekonomiska aspekter, nämligen att det jag föreslagit faktiskt skulle kunna minska statens utgifter, kan hjälpa till att föra frågan framåt. Att det dessutom skulle vara till fördel för stockholmarna, som får en bättre stadsmiljö, och för de bostadssökande, som får bostäder, är en klar fördel. Jag ser positivt på utvecklingen och har tilltro till att riksdag och regering delar mina bedömningar om att Stockholm är en vacker stad, värd att satsa på, och att staten har ett medansvar för stadens framtida utformning och utveckling.

Herr talman! Det vi nu skall samtala om i kammaren en stund är fem betänkanden, som talmannen just har räknat upp för oss. De berör på olika sätt högskola, grundutbildning och forskning. Däremot kan man inte säga att vare sig betänkandena eller den del av budgetpropositionen som de vilar på innehåller några principiella frågor som kan ge utrymme för mera hetsiga debatter. Det skall vi inte heller ha. Dessa ärenden avser tredje året i en budgetcykel på tre år. Då skall det rimligen mest handla om litet finputsning. Vi väntar nästa år de samlade propositionerna om både grundutbildning och forskning. Det är klart att vi kan ha litet olika förväntningar på vad dessa propositioner skall innehålla, och vi kan ha olika åsikter om vad de borde innehålla. I vilket fall som helst har vi i bred enighet avstyrkt en lång rad enskilda motioner som har handlat om nya utbildningar, nya utbildningsorter, nya forskningsområden, osv. Det har vi inte gjort efter att ha prövat de olika motionsförslagens reella meriter, utan vi har gjort det just med tanke på att det kommer en annan tid då dessa frågor, som tagits upp i motionerna, och andra frågor får vägas ihop. Det intressanta med det som vi nu har framför oss är nog inte vad som står, utan mera vad som inte står där. Utbildningsministern strör litet tankar och idéer omkring sig. Han gör det litet rapsodiskt i budgetpropositionen och i diverse tal som han framför, och det får han naturligtvis göra. Dessutom finns ett antal frågor som lever sitt liv i högskolevärlden med anledning av en departementspromemoria om fria universitet och med anledningen av högskoleutredningen. Där finns också olika förslag som väcker en del glädje och en del oro ute i högskolevärlden. Dessutom talas det ibland om stiftelser, om konkurrens och om central excellence -- riktigt vad det blir av det vet vi väl inte så särskilt väl. Från socialdemokratiskt håll vill vi i samband med de här betänkandena ändå ta upp några frågor som inte berörs eller som berörs bara summariskt i budgetpropositionen. Det aviseras ju i budgetpropositionen en ganska omfattande utökning av antalet grundutbildningsplatser i högskolan, men det sägs litet eller inget om hur det är tänkt att de skall fördelas. Det kanske det i och för sig inte skall heller, men det hade kanske varit till viss glädje om det hade funnits några uppgifter om det. Det som oroar oss är att det sägs väldigt litet eller just ingenting om de små och medelstora högskolorna och hur deras framtid kan tänkas komma att se ut. Internationalisering står det litet grand om. Men det har reducerats till att handla om EG eller åtminstone Europa. Man kan ju undra vart resten av världen har tagit vägen i internationaliseringssammanhang. Jag har vid flera tillfällen mött framför allt moderata debattörer här i kammaren som har varit väldigt ampra med avseende på internationalisering. Nog är det klart att samverkan med EG och t.ex. via Tempus med Östeuropa är internationalisering, men det är då rakt inte all internationalisering. Det hade varit bra, tror jag, om man hade kommit på att det finns en värld utanför Europa. Det är dessutom extremt svårt att hitta pengarna till det här i budgetpropositionen, vart de nu har tagit vägen. Möjligen kan man också säga att riksdagens framtida befattning med frågor som har att göra med utbildningsresurser och utbildningsdimensionering inte heller känns alldeles klar. Herr talman! Den svenska högskolan är förfärligt duktig. Där uträttas mellan varven t.o.m. stordåd, tror jag. Där finns god kvalitet. Det är klart att det kan finnas små öar av sämre kvalitet, någon lärare som inte fungerar så bra eller någon mindre lyckad forskare, men i allmänhet står sig den svenska högskolan mycket väl i den internationella konkurrensen och i de internationella kontakterna. Studenter, lärare, forskare och högskoleledningar är respekterade partner vid världens ledande högskolor och universitet, och det är förfärligt bra för vårt land. Det innebär naturligtvis också att vi har en god grund att bygga vidare på. Det är därför väldigt angeläget att vi fortsätter att satsa på våra högskolor och bygger ut dem efter bästa förmåga. Det är också angeläget att vi här fortsätter att göra vad vi kan göra för att slå vakt om kvaliteten. Alldeles särskilt angeläget tycker jag att det är att vi lyckas göra det möjligt för ungdomar och även vuxna som vill studera, som vill skaffa sig en högre utbildning, att göra det. Det är också utomordentligt angeläget att vi orkar med att sprida både utbildning och forskning över landet. Det är ju ändå så att studenter i ganska stor utsträckning väljer den utbildningsort som ligger närmast. Det finns alltså en betydande utvecklingskraft i universitet och högskolor, och det finns anledning att dra nytta av det och glädjas åt det. Riksdagen gjorde i fjol ett par uttalanden: dels att det borde bli bra många fler grundutbildningsplatser i högskolan, dels att högskolan skulle få en i förhållande till statsmakten friare ställning. Det är principer som vi har varit ganska ense om, även om vi kan bli oense om hur man skall gå till väga när man sedan skall genomföra dem. Jag skulle ändå vilja beröra några frågor som vi socialdemokrater ansett vara särskilt angelägna eller som vi har haft en annan mening om än utskottsmajoriteten. Dit hör -- jag har redan sagt det under de första sju och en halv minuterna, och jag vill säga det en gång till -- behovet av att det verkligen finns högskoleutbildning på många ställen i landet; vi behöver se en plan för hur det skall kunna tryggas. Dessutom är det naturligtvis så att industrin behöver kvalificerad arbetskraft. Därför önskar vi oss nästa år en tydlig plan för hur yrkesteknisk högskoleutbildning skall kunna byggas ut. När det gäller de dimensioneringsfrågor som är aktuella i år -- där görs ett litet påslag jämfört med tidigare, det mesta beställt av riksdagen i fjol -- är det egentligen inte något större fel på det förslag som föreligger, utom att det fattas en del. Vi har för vår del accepterat de givna ramarna. Det har inneburit att vi har känt oss tvingade att göra en del omfördelningar inom den ramen för att kunna tillgodose önskemål som vi tycker är ännu viktigare än andra. Innan lärarutbildningspropositionen hade kommit kunde vi misstänka att de minsta högskolorna, de som saknar lärarutbildning, inte i det sammanhanget skulle få del av någon ökning och att de skulle komma att bli missgynnade, och vi hade alldeles rätt. Av det skälet har vi försökt skapa utrymme -- låt vara att det inte är särskilt stort -- för en ytterligare satsning på fristående kurser.

Särskilt orolig kan man bli när man ser utredningsdirektiv som handlar om att peka ut några högskolor som möjligen skall kunna få ge magisterexamen medan andra med en gång är uteslutna. Studerandehälsovården har i all hast flyttats över till högskolorna. Det är möjligt att det i det fallet inte är något större fel på själva principen, men vi tycker att man kanske borde ha lugnat sig litet och berett ärendet litet bättre. Det står ingenting om mål och inriktning, det finns ingenting ordentligt om en framtida finansiering, det finns ingen redovisning av remissinstanserna. Vi tycker att man kunde ha gått litet omsorgsfullare till väga. Vi är mycket glada över att vi i utskottet till slut kunde enas om satsningen på den speciella restaurangutbildningen i Grythyttan. När det sedan gäller urvals och antagningsfrågor vill jag säga att det tillhör det område där man river upp fältet utan att riktigt berätta vad man har tänkt sig. Ute i Europa tycker man att det blir allt väsentligare att ungdomar har annan erfarenhet innan de kommer till högskolan och att det omgivande samhället knyts närmare högskolan. Här aviseras nu att arbetslivserfarenhet inte är särskilt väsentligt, samtidigt som urval och antagning av andra skäl skall decentraliseras till de lokala högskolorna. Det måste man säkert göra när man bryter upp linjesystemet. Men vi tycker att det är angeläget att man i de här sammanhangen kan garantera rättstrygghet så att ungdomarna blir likvärdigt behandlade, så att de t.ex. vet varför de inte har kommit in och så att de får en ordentlig information om vilka utbildningsvägar som finns på vilka orter och sådana saker. Vi tycker också här att det har gått undan litet för mycket i svängarna. När det sedan gäller forskningsområdet har vi inte heller några större invändningar egentligen. Det om något kommer ju att bli ordentligt debatterat nästa år -- den erfarenheten har vi. Men vi vill skicka med ett par saker som vi anser bör finnas med i den forskningspolitiska propositionen. Framför allt handlar det om att vi tycker att man bör kunna få bedriva forskning av hög kvalitet också vid de mindre och medelstora högskolorna, och vi tycker att man bör ha med det i beredningen -- vi känner oro för hur det kan komma att bli. Det är viktigt att hitta bra organisatoriska lösningar på det här problemet -- det är angeläget att det verkligen blir belyst. Ett sakområde som vi har velat gardera i de här sammanhangen är forskning gällande gränslandet mellan ekonomi och miljö. De frågor som gäller balans mellan det som är ekonomiskt önskvärt och det som är miljömässigt möjligt blir allt angelägnare. Det har vi velat skicka med. Lantbruksuniversitetet är det nyaste lilla barnet till utbildningsutskottet -- det kanske inte är så litet, men det är i alla fall ett barn som utbildningsutskottet inte har haft tidigare. Det har varit intressant att göra dess bekantskap. Vi blev litet bestörta när vi upptäckte vilken kraftig besparing som lantbruksuniversitetet -- sig självt helt ovetande, tror jag -- stod inför; den var på 30 miljoner. Nu har man utrett lantbruksuniversitetets organisation, och vi tycker att det är rimligt att man tar ställning till det innan man ålägger lantbruksuniversitetet en så kraftig besparing. Därför har vi velat minska bördan litet. I stället för en besparing på 30 miljoner säger vi 15 miljoner. De pengarna tar vi från anslag för inredning och utrustning vid högskolorna. Det känns bra att vi har blivit överens om behovet av att det etableras och blir säkerställt både skoglig utbildning och skoglig forskning i Sydsverige. Jag tror att var och en av oss begriper att träden lever ett annat liv i Sydsverige än de gör i norra Sverige och att man behöver forska och utbilda beroende på vilken miljö man lever i. Med det här, herr talman, vill jag sluta med att yrka bifall till reservation 2 i betänkande 16, reservation

Herr talman! Bara för att Stefan Kihlbergs okvädingsord mot studenterna inte skall få stå oemotsagda vill jag säga att jag känner utomordentligt intellektuella och mycket stringenta kårungdomar begåvade sådana -- som försvarar kårobligatoriet. Det finns också de som är både stringenta och intellektuella och som är motståndare. Den där sortens sätt att sortera ungdomar i högar känner jag kväljningar inför. Jag träffade t.ex. fullständigt underbara kårpolitiska ungdomar i Linköping i måndags. Jag har ingen aning om vilka politiska partier de tillhör. Man har för övrigt ingen partipolitisk kårpolitik i Linköping. Jag är rakt inte släkt med dem, men begåvade var de. Jag är övertygad om att de kommer att kunna uträtta mycket i det svenska samhället. Det finns för övrigt och har funnits journalister som, utan att ha varit akademiker, har varit fullständigt lysande i sitt yrke. Själv har jag erfarenhet av en sådan. Han är numera död. Han hette Hilding Ferm, och han var bl.a. chefredaktör på A-presstidningen i Östergötland. Han var glasarbetare från Småland. Jag tycker att han dög precis som han var, utan Stefan Kihlbergs auktorisation.

Herr talman! Apropå den senaste debatten om kårobligatoriets vara eller inte vara minns jag en gång när delar av utbildningsutskottet var i Uppsala och vi blev inbjudna till studentföreningen Heimdal. Jag har aldrig känt en sådan värme i studentpolitiska sammanhang som den gången. Då var jag nämligen den ende politikern som var förespråkare för avskaffandet av just kårobligatoriet. Det fanns också moderata ledamöter med vid det tillfället. Jag är en av dem som har slagits för avskaffandet av kårobligatoriet, men med åren blir man kanske också litet visare och inser vilka olika problem som finns med ett rakt avskaffande. Därför har vi i det betänkande som nu behandlar kårobligatoriet valt att nöja oss med att vänta på en ytterligare beredning. Jag tror nämligen inte, Stefan Kilhlberg, att det går att helt enkelt avskaffa obligatoriet rakt av. Den här kammaren behöver nog fatta en del ytterligare beslut som garanterar olika typer av service till studenterna, service som kårerna i dag står för. Men i princip är vi inga anhängare av detta obligatorium, det skall klart uttalas från denna talarstol. Jag kan inte heller, herr talman, låta bli att något kommentera Stefan Kihlbergs litanior om journalister och journalisters utbildning. Jag tycker nog att det som Stefan Kihlberg vill ha luktar litet grand av regler och paragrafer. Jag känner många duktiga journalister, som jag tror aldrig har satt sin fot på en högskola. Jag tror inte att en högskoleutbildning i sig alltid är en garanti för en bra yrkesutövande journalist. Jag ser inte riktigt detta sammanhang. Det kan naturligtvis vara så, det kan ge sådana företräden, men det är som sagt ingen garanti. Det är en rad betänkanden som vi skall debattera här i dag. Högskolepolitik, vad är det? Ja, det är en bra fråga. För vår del är högskolepolitiken liksom övriga delar av utbildningspolitiken delvis ett instrument för en rättvis fördelning av samhällets samlade resurser. Det är ett politiskt instrument som ger oss möjlighet att driva utvecklingen av samhället i olika riktningar. Det är väl därför som det kallas just högskolepolitik. Vi tycker att det är väldigt viktigt att markera att det finns ett politiskt ansvar för högskolan, dels för dem som är verksamma inom högskolan -- lärare, studenter och forskare --, dels för dem som står utanför högskolan men är med och finansierar verksamheten. Högskolepolitiken är viktig också i det avseendet att vi vet att samhället blir alltmer komplicerat, beslutsformer blir mer komplicerade, det blir svårare att förstå sig på spelet i maktkorridorerna, vilka vägar olika kommunikationer går när olika beslut fattas. Detta var några exempel. Därmed vet vi också att de som kommer att vara ledande och som delvis redan i dag är ledande i samhällsdebatten är de som har en bra utbildning, t.ex. en högskoleutbildning. Det handlar alltså även litet grand om en demokratiaspekt, som man måste lägga an när man utforma ett partis högskolepolitik. Demokratiaspekten ligger naturligtvis också i just det faktum att det finns ett politiskt ansvar. På den punkten ser vi i dag ambitioner från den borgerliga regeringen att så att säga alltmer predika att politiker inte skall lägga sig i t.ex. högskolans olika göranden. Jag tror att det är en demokratisk gentjänst att driva utvecklingen i den riktningen, eftersom det som jag sade finns så många som står utanför högskolan men som, genom att de bidrar till finansieringen, har rätt att också indirekt utöva en form av politisk styrning och politisk kontroll över denna högskola. Man kan sammanfatta dessa regeringens ambitioner att inte göra politik av det som faktiskt är politik med orden: Politikens apostlar applåderar absolut ansvarslöshet. Nej, det kanske var att ta i. Vad skiljer då vår politik från den politik som regeringen nu vill föra på högskolans område? Jag skall ge några exempel. Vi är från Vänsterpartiets sida övertygade om att högskolan måste expandera. Vi måste få plats med fler studerande i den svenska högskolan. Vi har lagt fram olika förslag som syftar till detta. Ett av förslagen är att vi så långt som möjligt vill luckra upp linjesystemet. Vi menar inte att vi skall avskaffa alla linjer. Det tror vi inte på. Det finns olika yrken som behöver ha en sammanhållen utbildning. Men man kan inom ramen för ett linjesystem erbjuda delkurser och moment, och på så sätt, dvs. genom en effektivare användning av resurserna, skulle man kunna erbjuda fler studerande plats på högskolan. För att kunna genomföra den här nödvändiga framtida expansionen av högskolan måste det också till andra åtgärder. En av de åtgärderna är att ge högskolan bättre och fler lokaler. Ett sådant förslag har vi lagt fram i samband med årets budget, men vi har tyvärr inte vunnit gehör för det. Jag talar om effektivitet. Effektivitet innebär ibland att det också är nödvändigt med vissa strukturella förändringar. Att avskaffa linjesystemet är en sådan strukturell förändring. Vi har också två olika huvudmän för högskolan i Sverige i dag, nämligen den statliga högskolan och den kommunala högskolan. Vi i Vänsterpartiet har under år förfäktat idén om ett samlat huvudmannaskap för högskolan. Olika majoriteter i riksdagen, som stött olika regeringar, har avvisat förslaget. Man har sagt att det är alldeles för dyrt. Men vi tvivlar på detta. Vi tror inte att det blir dyrare än den samlade kostnad som i dag ligger på både stat och landstingskommuner. Vi har emellertid sagt att okej, vi är beredda att jämka oss samman litet grand. Vi har lagt fram förslag om samverkansprojekt mellan statlig och kommunal högskola, och vi har föreslagit att ett antal miljoner satsas på sådana samverkansprojekt. På så sätt finge vi ett underlag för politiska beslut framöver. Vem hade rätt, och vem hade fel? Dessutom skulle det innebära en kvalitetsförstärkning av olika högskolor, både statliga och kommunala, om man samordnade verksamheten. Det är jag alldeles övertygad om. När det gäller dimensioneringen av högskolan menar vi att det på sikt borde vara möjligt med en fri antagning, att vi från riksdagens sida egentligen inte skulle behöva lägga oss i hur många studenter man tar in. Det är klart att man måste ha en viss miniminivå. Jag återkommer därmed till det politiska ansvaret. Vi måste nämligen ha en viss försörjning av läkare, lärare, osv. Men därutöver borde det vara möjligt att inte ha något tak för antagning av personer som vill studera olika ämnen, olika discipliner. Det är viktigt att vi vidtar också andra åtgärder när det gäller rekryteringen. Det handlar då om den sneda könsfördelningen inom rekryteringen till vissa utbildningar, och det handlar framför allt om den sociala snedrekryteringen. En ökad dimensionering, en ökad volym av högskolan innebär ju i sig att chansen blir större att vi kan bryta den sociala snedrekryteringen. Jag tror också att det behövs riktade informations och rekryteringsinsatser just för att nå de grupper som i dag inte traditionellt söker sig till högre utbildning. En åtgärd som kan förbättra den här rekryteringsbilden är en satsning på en bra lärarutbildning. Vi återkommer till lärarutbildningen i debatter längre fram, men just i det här sammanhanget har vi lagt fram förslag om vikten av att internationalisera lärarutbildningen. Vi tror inte på internationaliseringspratet om man inte vidtar åtgärder så att också de som kommer ut i skolan och skall undervisa våra barn faktiskt har kunskaper om världen utanför Sverige och helst också utanför Europa. Vi tror att en bra åtgärd för de internationaliseringssträvanden som finns i samhället är en satsning just på en internationaliserad lärarutbildning. Vi tror också, herr talman, att det av konkurrensskäl och av miljöskäl är nödvändigt med ökade satsningar på teknisk utbildning på högskolenivå, och vi har till ett av de här betänkandena fogat ett förslag om upprättande av en ny teknisk högskola. Det betyder inte att vi med nödvändighet absolut kräver att man nu sätter i gång och bygger en ny enhet. Vi kan också tänka oss att man bygger ut den tekniska utbildningen så att det faktiskt motsvarar en ny teknisk högskola. Vi tror att detta av konkurrensskäl är helt nödvändigt framöver, eftersom vi vet att vi inom t.ex. industrin har ett alldeles för litet inslag av människor med högre teknisk utbildning. Men vi tror också att det är nödvändigt om vi framöver skall kunna slå in på en politisk väg mot ett resurssnålt samhälle, där vi återvinner i stället för att förbruka ändliga resurser. Detta kräver ökad teknisk kompetens. Jag skulle också vilja säga några ord om studenternas situation, bl.a. om studerandehälsovården. Jag förstår inte att denna grupp av vår befolkning skall vara så styvmoderligt behandlad i jämförelse med andra grupper när det gäller hälsovård. De här människorna går ju in i studier och gör en insats, en investering för landet. Då kan inte jag förstå varför de skall ha sämre villkor än andra när det gäller hälsovård. Därför har vi föreslagit i ett av dessa betänkanden att studerandehälsovården skall få bättre resurser. Skall högskolan dessutom rekrytera grupper som i dag traditionellt inte söker sig till högskolan, kan vi med stor säkerhet säga att det naturligtvis kommer att öka trycket på studerandehälsovården. Vi vill alltså ge de studerande en trygg tillvaro i högskolan. Ett uttryck för detta är att vi vill gå snabbare fram än regeringen när det gäller omvandlingen av utbildningsbidraget till doktorandtjänster. Som jag sade tidigare är det en investering för samhället. Doktorandtjänster är absolut ett sätt att visa att man erkänner för dessa studerande att det är ett arbete som de utför. Deras arbete kommer samhället och övriga att ta del av framöver. Ett arbete avlönas, och så skall det också vara med doktorandens arbete. När det gäller forskningsfrågorna menar vi att det är väldigt viktigt att man ger tydliga signaler till de högskolor som i dag egentligen är beredda att ta emot fasta forskningsresurser. Därför menar vi att man borde ge högskolorna i Karlstad, Örebro, Växjö, Sundsvall/Härnösand och Östersund särskilda anslag för att de i samband med nästa års forskningspolitiska beslut skall kunna lyftas in inom de nationella programmen för forskning. Görs inte detta nu eller senast nästa år, kommer man att få en kompetensflykt från dessa högskolor. Blir det så, går de in på en precis motsatt utveckling än den som vi förespråkar från Vänsterpartiets sida, nämligen en utökning av den högre utbildningen och forskningen i det svenska samhället. Herr talman! Det kunde sägas en hel del ytterligare om den svenska forskningspolitiken och den väg som den tydligen nu slår in på, men jag tror att jag har tagit upp det mest väsentliga och spännande.

Herr talman! Jag tänker ägna mig åt utbildningsutskottets betänkanden 13--16 som berör högskola och forskning. Det betänkande som behandlas därefter kommer min värderade kollega Bo Arvidson att tala om. Jag vill inledningsvis säga att den här debatten av flera olika skäl känns om inte meningslös så i varje fall inte väldigt stimulerande. Som Berit Löfstedt mycket riktigt konstaterade är det nu det tredje året i en treårig anslagscykel. Det är alltså anslag som en gång i tiden har lagts fast av den socialdemokratiska regeringen och nu ärvts av den borgerliga regeringen. Några väldigt stora förändringar kan det under en löpande treårsperiod av naturliga skäl inte bli. Vi är alltså på båda sidor väl involverade i arbetet. De reservationer som finns fogade till de fyra betänkanden som jag skall beröra är små anteckningar i marginalen, om man skall säga det rakt ut. Detta har naturligtvis präglat inläggen och kommer att prägla resten av debatten också. Det hindrar inte att en del av de markeringar som har gjorts har varit framåtsyftande för att så att säga markera för den ena eller den andra frågan och för att man, när den forskningspolitiska propositionen väl läggs fram i februari, skall kunna säga: Vad var det vi sade? Vi lade fram förslaget först. Det är någonting som en opposition alltid har rätt att göra. Det kan man konstatera när man läser betänkandena. Likadant är det naturligtvis också när det gäller grundutbildningen, som kommer att behandlas någon månad tidigare samma år. Den enda riktigt stora och åtskiljande fråga mellan Socialdemokraterna och regeringspartierna som jag har kunnat upptäcka när jag läst betänkandet är egentligen synen på hur mycket resurser som skall allokeras till de små och medelstora högskolorna. Alla hörde här hur Berit Löfstedt flyttade pengar fram och tillbaka, strök några utbildningar här och lade till några utbildningar där. Det var inte några stora förändringar, men i botten låg en helt annorlunda syn på de små och medelstora högskolorna än vad vi har. Socialdemokraterna har en strävan att försöka förvandla dessa högskolor till självständiga universitet som skall få fasta forskningsresurser och skall fungera som forskningsbärande enheter i framtiden. Det är någonting som skulle vara önskvärt för alla, speciellt för regionalpolitikerna, men det är föga realistiskt i den ekonomiska situation som landet befinner sig i. Detta gäller speciellt om vi tänker på att Sverige inte har mer än 8,5 miljoner invånare. Vi har alltså många högskoleenheter, och inte mindre än sju har fasta forskningsresurser. Det är mycket mer än vad flertalet länder med motsvarande befolkningsmängd har. Detta är någonting som vi skall diskutera litet djupare och se vad det kommer att leda till om sådana förändringar genomförs. Det innebär inte att vi från regeringspartiernas sida säger att vi inte vill ha dessa mindre och medelstora högskolor. Vi har varit med om utbyggnaden av dem. Vi vill slå vakt om dem, men vi anser inte att man kan allokera mer resurser för närvarande än vad som har föreslagits. Berit Löfstedt tog upp en annan fråga som på sitt sätt också är åtskiljande. Det rör internationaliseringen. Berit Löfstedt säger att det av propositionen framgår tydligt att man från regeringspartiernas sida är utomordentligt intresserad av att sträva efter en ytterligare internationalisering, men en internationalisering som enbart rör EG och Europa. Så är det inte, Berit Löfstedt. Vi vill öka internationaliseringen på alla områden, men man har under en lång tid i den svenska utbildningspolitiken försummat det som heter Europa och EG. Det är först nu som det har kommit in i det egentliga blickfältet. Det är kanske därför som Socialdemokraterna ser det som så att vi glömmer bort omvärlden, men det har vi ingalunda gjort. De andra länder som man talar om förutsätter jag är inte bara tredje världens länder, utan också forskningsintensiva länder som USA, Låt mig ge ett exempel på hur starka kontakterna mellan exempelvis Sverige, Lunds universitet, och USA har varit. Det finns sedan 25 år tillbaka ett etablerat utbyte varje termin mellan Lunds universitet och universitetet i södra Kalifornien, UCLA. Det är många elever som har dragit nytta av detta. Så internationalisering finns redan utanför Jag kan delvis hålla med Berit Löfstedt när hon säger att vår högskola och vår forskning är bra, men jag vill också säga -- och där stödjer jag litet grand det som Stefan Kihlberg tog upp -- att det fortfarande finns brister och anledning att säga att vi måste sträva högre. Vi måste satsa mer för att nå upp till en riktigt internationell standard, för det är bara med de bästa länderna i Västeuropa som vi skall tävla. Det är konkurrensen med dessa länder som avgör om vi fortfarande kommer att ha en hög levnadsstandard i vårt land och en framgångsrik exportindustri. Klarar vi inte den konkurrensen, kommer vi långsamt att halka bakåt. Det har funnits tendenser i den riktningen under senare tid. Som sagt är förändringar på gång. Berit Löfstedt säger att hon vill ha en särskild plan för YTH. En sådan kommer helt naturligt att presenteras i den forskningspolitiska propositionen, som man redan har börjat att arbeta med i regeringskansliet. Den får vi på sedvanligt avvakta och se vad den innehåller. Det är naturligtvis Berit Löfstedt obetaget att framställa de önskningar som hon har på olika satsningar på detta område. Men vi kan inte i dagsläget innan vi har sett förslagen för hela området avgöra hur de skall vara lokaliserade. Jag vill ett litet ögonblick komma tillbaka till de små och medelstora högskolorna. Det gäller där frågan om magisterexamen. Berit Löfstedt säger sig vara orolig för att en del av dessa högskolor antagligen kommer att få möjlighet att ge magisterexamen. Jag tänker då huvudsakligen på de s.k. gamla filialerna, dvs. Växjö, Karlstad och Örebro. Det är en riktig väg som regeringen har anvisat, att kompetensen hos de olika institutionerna på dessa enheter avgör om de får möjlighet att ge en magisterexamen. Det ligger i dessa enheters intresse, i studenternas intresse och sannerligen i samhällets och utbildningens intresse. Detta tas också upp i den departementspromemoria som nu är under remissbehandling och som heter Fria universitet och högskolor. Även i den statliga utredningen med titeln Frihet Ansvar Kompetens, som kom ut ungefär samtidigt, kommer man in på dessa områden. Det visar att vi försöker utveckla det högskolesystem som vi haft under de senaste decennierna. Det är ett system som har stelnat i sina former och måste förändras om vi skall kunna bli konkurrenskraftiga. Det är många områden som måste förändras. Ett av dem är helt naturligt urvalssystemet, eller antagningssystemet. Det har redan gjorts en förändring av detta. Det kom ett nytt antagningssystem 1991, och det är alltså bara två omgångar studenter som har antagits enligt det nya systemet. Vi kan därför inte göra stora förändringar i systemet under den närmaste tiden, eftersom en viss tid måste gå från det att ett system har införts till dess att man gör förändringar i det. Detta har sin grund i rättssäkerhetsskäl, för att studenter skall kunna anpassa sig och veta vad de har att rätta sig efter. Det är klart att vissa små justeringar kan göras och måste göras. En utav orsakerna är att vi har konstaterat att arbetslivserfarenheten har spelat en alltför tung roll när det gäller dem som har antagits genom högskoleprovet. Där garanterar man nu att 50 % av dem som kommer in genom högskoleprovet skall kunna komma direkt från gymnasiet, och det tycker jag är en riktig väg att gå. När jag ändå är inne på studenterna vill jag också ta upp frågan om studerandehälsovården. Det är en fråga som har samband med kårobligatoriet. Den har utretts av professor Nils Stjernquist i Lund, och ett betänkande i SoU-serien som heter Studenten och tvångsanslutning och som kom ut redan 1990 har remissbehandlats i olika aspekter. Den utredningen penetrerar enligt min mening på ett mycket förtjänstfullt sätt det utomordentligt svåra område som detta är. Det är självklart att studenten skall ha en rimlig hälsovård, och där håller jag med t.ex. Björn Samuelson. På de kårer där man har en riktig studenthälsovård har man också en sådan hälsovård. Men jag tror att det brister på de mindre orterna där man inte har studenthälsovården utbyggd. Vad som är ett bekymmer när man nu överför studerandehälsovården från studentkårerna till universiteten och högskolorna är att det inte har funnits någon riktig beredskap för att ta hand om den. Man har inte vetat hur man skall agera. Skall man slå samman studerandehälsovården med den vanliga företagshälsovården som finns för exempelvis universitetens anställda? -- det tycker jag för övrigt att man inte skall göra. Det finns många sådana frågeställningar. Den förra regeringen ansåg att det fanns skäl att titta på detta ordentligt. Man ökade anslaget med 50 %, och den nuvarande regeringen har ytterligare ökat anslaget. Jag tror att man måste se på detta i samband med frågan om obligatoriet. Därmed är jag inne på det som Stefan Kihlberg så vältaligt berörde. Kanske sköt han något över målet, men det är helt klart att han har rätt när det gäller den allmänna principiella frågan om föreningsrätten. Å andra sidan kan man inte alltid ha rätt enligt principerna, utan ibland måste man kompromissa och se till den faktiska verkligheten, och den faktiska verkligheten är utomordentligt komplicerad. Vi vet att vi har gamla etablerade kårer på de gamla universitetsorterna, och nya studentkårer på de nya högskolorna där man inte alls har samma traditioner och där det inte finns en uppbyggd företagshälsovård, en studentbostadsstiftelse och det stora utbud av allmänna aktiviteter som man har i exempelvis Uppsala och Lund. Det gör att jag personligen tror att det är svårt att hitta ett generellt system för hur man skall lösa detta. Det är möjligt att man måste gå fram litet olika. Men ett steg i denna riktning är onekligen förflyttningen av studerandehälsovården från studentkårerna över till högskolorna. Utomlands har man löst detta problem på ett helt annat sätt redan från början. Där har man inte på samma sätt haft nationer och studentkårer, utan en anslutning till universiteten. Där betalar man likväl, Stefan Kihlberg, en fast avgift, dock inte till studentkåren, men till universitetet. Jag tror inte att man så enkelt kan slopa denna avgift. Den kommer nog att finnas kvar på ett eller annat sätt. Sedan till journalistutbildningen och informationsansvaret. Jag har en gång tidigare tjänstgjort i utbildningsutskottet då där fanns en förtjänstfull socialdemokratisk journalist som hette Bengt Wiklund. Han hade säkert varit utomordentligt glad om han i dag hade lyssnat till Stefan Kihlberg, även om ni har olika politiska uppfattningar. Det är sällan jag har hört två personer med så olika politisk inställning ha en så samstämmig uppfattning i en specifik sakfråga. Det här är inte lätt. Det är ett svårt problem, och jag tror inte att man från statsmakternas sida kan agera och genomföra denna förändring. Det finns krav på kunskap och kompetens, personlig mognad och annat som man har rätt och skyldighet att ställa på journalister. Det finns bland de enskilda individerna många som är mycket bra, och det måste vi också erkänna. Men det finns en del som kanske inte alltid håller hela vägen ut. Det är inte säkert att man blir så väldigt mycket bättre därför att man väljer den ena eller andra utbildningen. Vi har nere i mina trakter en journalistutbildning som alla förståndiga inom journalistkåren, chefredaktörer etc., menar är den bästa i landet. Jag skall inte nämna den vid namn, då får den kanske väl mycket reklam, men det är alltså inte någon högskoleutbildning utan en utbildning vid en folkhögskola. Där har man tydligen lyckats med att inpränta dessa krav hos sina elever på ett framgångsrikt sätt. Sedan måste jag säga att jag blev litet förvånad när Stefan Kihlberg kom in på frågan om en auktorisation för journalister. Plötsligt lämnar han detta med friheten, det personliga ansvaret, och går tillbaka litet grand till skråtänkandet som han så kraftfullt fördömde när det gällde studentkårerna och obligatoriet. Det hade jag inte väntat mig. Men mycket skall man ju höra, sägs det. Jag vill också till Stefan Kihlberg säga att jag inte är säker på att vi ligger på köplats. Jag har svarat på det tidigare när det gäller forskning och utbildning i Sverige. Vi är inte bäst, men vi är heller inte sämst. Det finns en del som skall rättas till. Men mycket är också berömvärt i detta land. Jag delar däremot uppfattningen att utbildningspolitik skall vara utbildningspolitik och inte reigonalpolitik. Då kommer jag in på det Björn Samuelson sade, och som jag upplevde hade han kanske litet grand den motsatta uppfattningen. Dessutom talade han varmt om den statliga styrningen av högskolan och forskningen. Där har vi på majoritetssidan en helt annan uppfattning. Men samtidigt -- och detta är också en kontradiktion som här kommer fram hos Björn Samuelson -- talar han om den stora friheten när det gäller antagningen till högskolan. Han talar om att det inte skall finnas något numerus clausus. Detta är i och för sig något mycket trevligt, men det är förödande för statsfinanserna, och det kan också vara förödande för de enskilda individer som skaffar sig en utbildning och sedan finner att det inte i något avseende finns någon arbetsmarknad när de väl är färdiga. Jag tror att man skall tänka sig för mer än en gång innan man går en sådan väg. Det berörs dels i den promemoria som jag talade om, dels i den statliga offentliga utredningen om frihet, ansvar och kompetens. Jag tycker att Björn Samuelson skall läsa dem. Herr talman! Nu när klockan börjar dra sig fram mot middagspausen tycker jag att vi i utskottet skall uttrycka vår glädje över att vi kommit överens om att ge regeringen till känna att den högre restaurangutbildningen i Grythyttan skall permanentas. Den svenska restaurangkulturen kommer säkert på sikt att ha stor nytta av att det finns en sådan utbildning på detta område. Det behövs förvisso en sådan utbildning i Sverige, vilket vi alla kan konstatera när vi går ut och äter. Tack.

Herr talman! Jag ber att till Björn Samuelson få säga att studerandehälsovården är, som Björn Samuelson riktigt konstaterade, olika på olika universitets och högskoleorter. Men i stort sett, med undantag av de allra minsta, tror jag att den är ganska bra. När den nu överförs från studentkårerna till högskolorna, gäller det att se till att man kan hålla den kompetensen uppe och att studerandehälsovården verkligen fungerar. Jag är litet orolig över att man inte kommer att klara det på alla håll. Men min förhoppning är att det ändå skall lyckas. Utskottet har ju möjlighet att följa utvecklingen. För närvarande kan man inte lova att de mindre och medelstora högskolorna skall kunna få fasta forskningsresurser som täcker hela deras områden. När det gäller enstaka ämnen, där det finns lärare som har kompetens, kan man mycket väl tänka sig att utvidga detta. Men man kan inte göra det generellt över fältet, därför att vi inte har vare sig ekonomiska eller personella resurser att göra det under den närmast överblickbara tiden. Det är det som vi diskuterar, Björn Samuelson, inte vad som kan hända efter t.ex. nästföljande treårsperiod. Vad folkhögskolan heter vet Björn Samuelson. Jag behöver därför inte tala om det. Jag är litet orolig över den totalpolitiska styrning som Björn Samuelson talar så varmt för och som han tydligen vill se på alla fält utom när det gäller själva antagningen till högskolan. Där skall det vara fritt fram. Vi från majoritetens sida eftersträvar i stället en större frihet som leder till konkurrens och mångfald och därmed också kompetenshöjning inom högskoleområdet. Jag tror inte att den likriktning som den politiska styrningen innebär leder till detta. Vi kan titta i backspegeln, Björn Samuelson, och konstatera att utvecklingen under de senaste 20 åren i det avseendet närmast förskräcker.
Herr talman! Nej, Rune Rydén skall själv få säga vilken folkhögskola som det handlar om. Den ligger ju i hans hemtrakter. När det gäller fasta forskningsresurser till framför allt de högskolor som jag räknade upp tidigare, vill jag säga att det är självklart, Rune Rydén, att de skall ha resurser till de områden där de har kompetens, inget annat. Det handlar också om politiskt ansvar och om politisk styrning att ange att pengar kan ges dit.

Att ge resurser till sådan utbildning och sådan forskning innebär också att man uttrycker en politiskt ambition. Det är också i och med detta ett sätt att tala om att vi är beredda att ta det politiska ansvaret för detta förslag och dessutom för detta beslut. Det är i detta sammanhang som högern inom svensk politik har predikat just denna apolitisering under hela 80-talet. Det var därför som jag sade att apolitikens apostlar applåderar absolut ansvarslöshet.
Herr talman! Nu har Björn Samuelson förfallit till politisk retorik. Den tänker jag inte bemöta, därför att jag tycker att han inte på något avgörande sätt har visat att den typ av styrning av högskolan som han eftersträvar ger den konkurrens och den stimulans och därmed skapar den kreativitet och den kompetens som vi behöver inom svenskt universitetsväsende och inom våra högskolor för att vi skall kunna klara situationen framöver. Vi har inte haft den utvecklingen under den tid som vi har haft en centralstyrd högskola i Sverige. Därför måste vi pröva ett annat system. Det tror jag kommer att vara utomordentligt stimulerande för högskolväsendet, men inte den väg som Björn Samuelson förespråkar. För övrigt heter folkhögskolan Skurup.

Herr talman! Rune Rydén konstaterar att vi har olika syn på de små och medelstora högskolorna. Det är säkert alldeles sant. Jag skäms dessutom inte ett ögonblick för det. Jag ser just nu tecken i skyn som väldigt tydligt säger att vi har olika syn på dem. Jag tänker på utredningen om magisterexamen. Jag är inte ett dugg orolig över att magisterexamen skall kunna få utfärdas i Örebro, Växjö, Karlstad, Sundsvall och Härnösand. Vad jag däremot är orolig över är de högskolor som inte får möjlighet att utfärda magisterexamen. Varför i all sin dag skall studenter välja att studera vid högskolor,som de redan från början känner kanske är någon sorts andra rangens högskolor. Jag misstänker allvarligt att det är precis det som är på gång, nämligen att göra två sorters högskolor. Jag skulle vilja veta vilka planer Moderaterna har för de små och medelstora högskolorna? Hur är det tänkt? När Rune Rydén tillägger att man skall se till att det finns 24 universitet ute i landet så tar han i. Men jag skulle vilja veta vilka planer Moderaterna har. När det gäller internationaliseringen gav Rune Rydén exempel på ett antal internationella relationer som under åren byggts upp med Europa och USA. Jag vet inte om han talade om något uland, men jag kan lägga till det. Visst har dessa alldeles utomordentliga relationer byggts upp. De har dessutom till stor del byggts upp under socialdemokratiskt regeringsinnehav. Detta kan därför inte ha varit något stort bekymmer. Vad jag sade var att jag var litet besviken över att allt det yviga tal som vi under åren har mött om internationalisering nu bara handlar om Europa. Jag skulle kunna hålla en längre plädering för nödvändigheten av utbildnings och forskningssamarbete med Europa. Det är inte det som jag talar om. Men jag oroar mig för att denna hårdsatsning nu faktiskt ibland kan komma att tränga ut tidigare kontakter med högskolor i t.ex. Vad jag också sade i mitt anförande, herr talman, var att jag tycker att svenska universitet och högskolor är duktiga men att de självfallet kan bli bättre och att det därför finns anledning att satsa på kvalitet och även kvantitet, m.m.
Herr talman! Jag vill till Berit Löfstedt säga när det gäller möjligheten att avlägga magisterexamen att övriga högskolor kommer att få den möjligheten när de visar att de har kompetens på ett område så att de klarar av att ge den utbildning som behövs för magisterexamen. Det är därmed inte reglerat till de högskolor som Berit Löfstedt läste upp, utan det kan gälla ytterligare högskolor, men de måste, efter noggrann prövning, visa att de har kompetens på området i fråga. Det tycker jag är viktigt. Det borgar för att vi kan ge examina med en tillräcklig kompetens. I annat fall vore det förödande. Då skulle snabbt examensväsendet urholkas i Sverige, och vi skulle få det som Berit Löfstedt senare var rädd för, nämligen A och B-lag inom högskolorna. Sedan ställde Berit Löfstedt frågan: Varför läser man på andra högskolor, där man inte har möjlighet att avlägga magisterexamen? Det beror naturligtvis på, Berit Löfstedt, vilken typ av utbildning eller examen man är ute efter. Det är inte alls säkert att man vill läsa ända upp till 80 När det gäller internationaliseringen ligger det faktiskt litet grand i det som Berit Löfstedt säger. Med den stora satsning som nu sker mot Europa och EG kanske man inte alltid kommer ihåg att hålla de kontakter man har haft tidigare med resten av världen. Jag skall ge henne rätt i detta. Jag tycker liksom Berit Löfstedt att det är viktigt att man håller kvar de kontakter man har haft och fortsätter att utveckla dem. Men vi måste ha en klar satsning mot EG och Europa nu, för att ta igen det som vi har förlorat under tidigare decennier, när vi har varit utomordentligt dåliga på att odla kontakterna med våra närmaste grannar i det här avseendet.

Herr talman! Jag vill till Stefan Kihlberg säga att det finns många besvärliga frågeställningar, dels kring studerandehälsovården, dels kring obligatoriefrågan. Det finns en utredning som kom 1990. Den talade jag om i mitt anförande. Den frågeställning som utredningen berörde bereds för närvarande i departementet. Man överväger att gå vidare på det här området med förslag. När det sker vet jag inte, men självklart måste det komma någonting. Som situationen är just nu kan man inte fortsätta. Frågan om studerandehälsovården har man löst på så sätt att den överförts från studentkårerna till högskolorna. Men vi har kvar hela problemet runt obligatoriefrågan i övrigt. Vad skall man göra med studentbostäderna, nationerna, etc.? Det är en fråga som jag tror är värd en egen debatt. Därför kommer jag att avsluta denna nu.

Herr talman! John Andersson tog upp skogens betydelse för vårt land. Det kan jag naturligtvis instämma i. Det hindrar inte att det är nödvändigt att göra besparingar på lantbruksuniversitetets område, liksom på många andra områden. När jordbruksministern i budgetpropositionen säger att man bl.a. skall titta på den skogliga utbildningen är det mot bakgrund av vad som sades tidigare i debatten här, nämligen att det finns ett visst överskott på skogstekniker. Därför bör man naturligtvis se över denna utbildning och anpassa den till behovet. När det gäller riksskogstaxeringen konstaterar jag att det utskottsbetänkande som vi har att behandla i dag bygger på två motioner, en från Moderata samlingspartiet och en från Vänsterpartiet. Det är kanske inte en så vanlig konstellation, men den har fått en mycket positiv behandling. Liksom John Andersson ser jag fram mot att regeringen noga skall följa den här frågan och ta de initiativ som är nödvändiga för att riksskogstaxeringen skall kunna genomföra sin verksamhet på ett bra sätt även de kommande tio åren.
Herr talman! Att besparingarna skulle göras genom att man lägger ner en del av den skogliga utbildningen -- man säger i dag att den inte behövs -- är ju en sak. Det finns ett starkt önskemål från institutionen för skogstaxering att få ytterligare ett tiotal miljoner. Det finns hål att stoppa pengarna i om man kan spara in på ett håll på SLU:s område. Detta hade inte behövt föranleda att man skulle spara in dessa 30 milj.kr.
Herr talman! Låt mig först få vända mig till Stefan Kihlberg. Jag tycker att det efter hans inlägg behöver sägas i den här kammaren: Bevara oss från ett samhälle där makten auktoriserar det fria ordet! Tänk efter, Stefan Kihlberg! Stefan Kihlberg har nog tänkt länge på den här frågan, men det har kanske inte blivit så genomtänkt i alla fall. I betänkande 1991/92:UbU14 slår utbildningsutskottet enhälligt fast att den högre restaurangutbildningen i Grythyttan skall permanentas. Så blir Grythytte akademi från nästa år erkänd som en liten, men betydelsefull, del i den svenska högskolan. Det är jätteroligt, och det är mycket rättvist. Det är också ett bevis på att en utbildning av hög kvalitet kan växa fram som resultat av envetna kommunalmäns och kvinnors arbete för sin bygd och av idéer från duktiga företagare. Den måste inte ligga på stora universitetsorter eller ens på etablerade högskoleorter. Regionalpolitiska pengar för okonventionella insatser ger resultat. I Grythytte akademi ges högre restaurangutbildning på det som i dag så populärt kallas god europeisk nivå. Utbildningen ger samtidigt bygden en chans att utveckla turistnäringen där det är så innerligt vackert, där vildmark förenas med gammalt svenskt kulturlandskap och där människor drabbats hårt av strukturrationaliseringar. Utskottet har, med regeringskansliets goda minne, agerat okonventionellt och gör ett tillkännagivande i ärendet innan den stora utbildningspropositionen kommer nästa år. Därmed bifalls den sexpartimotion med Maud Björnemalm som första namn som krävde att den permanentades. Det var viktigt. Nu vågar grythytteborna och fastighetsbolaget i Grythyttan ta emot den svenska paviljongen från Sevilla. Nu kan den ta emot utbildningen, och nu kan den ta emot annan verksamhet som kan stärka bygden. Så fullföljs ett av den socialdemokratiska regeringens goda initiativ av en enig riksdag i dag. Tänk, herr talman, om det alltid vore så väl! Slutligen är det bra och fint att vårdutbildningar som sjuksköterskeutbildningen förlängs. Men det är litet bekymmersamt att laboratorieassistentutbildningen fortfarande inte har fått sin behövliga förlängning. Det är en teknisk utbildning för kvinnor. En viktig utbildning, där vi skall kunna erbjuda det yppersta. Jag hoppas och vädjar att regeringen tar dessa behov på allvar och att man läser utskottstexten där vi enigt och gemensamt har markerat betydelsen av den här utbildningen.

Herr talman! När jag precis hade fått mitt första barn läste jag en liten ledare i Vi föräldrar. Där stod det ungefär så här: ''Det finns nog inte någon enda kvinna, som inte nån gång, och ibland flera gånger, när hon väntat barn känt både glädje och oro... Glädje för den där lilla goa ungen som snart ska vara en del av ens liv. Och oro för att allt inte ska vara bra, ...att barnet ska vara skadat... att barnet inte ska vara som andra... att barnet ska få det jobbigare än andra. Ja, kanske också för att man själv ska få det jobbigare än andra. Ibland blir den där ångesten så stark att den känns som verklighet. Och så kommer förlossningen. Och den går bra. Och sen kommer barnläkaren och säger att det här var en liten pigg tjej eller kille. Och då glömmer vi oron. Men vad värre är då glömmer vi så lätt att inte alla får det lika lätt, att några tusen barn inte föds precis som andra... att några föräldrar får det mycket jobbigare än andra... att några av oss aldrig kommer att kunna koppla av helt och fullt... att de aldrig kommer att kunna säga sig: vad skönt det känns att barna klarar sig själva nu... Vi glömmer att det kunde ha varit vårt barn, som var precis lika älskat, men behövde så oerhört mycket mer.'' Jag tycker att den ledaren -- i all sin enkelhet -- är viktig för varenda en av oss. En kort tid känner vi oro, tror vi att det kan gälla oss också. Sedan glömmer vi och blir oss själva nog. Några barn behöver mer stöd än andra. Några föräldrar har ett mycket mer krävande jobb än andra. Det är, och det måste vara, hur besvärlig vi än tycker den kommunala ekonomin är, alldeles självklart att vi solidariskt ställer upp och stödjer de barn och de föräldrar som har de allra största behoven. Särskolan spelar en viktig roll för utvecklingsstörda barn och ungdomar. Här har landstingen gjort ett bra jobb. Många barn som fått utbildning i särskolan kan leva sitt liv helt och fullt som vuxna, klara ett jobb, leva ett alldeles självständigt liv. Andra -- med svårare handikapp -- kan med hjälp av den grund särskolan och familjen lagt tillsammans få ett gott liv, även om det aldrig blir precis som andras. Många utvecklingsstörda barn går integrerade i den allmänna grundskolan. Vi såg i TV i går ett fint exempel på en liten kille som går i den vanliga grundskolan på sina villkor och som är en mycket omtyckt kompis bland kamraterna i skolan. Integration, som ingen drömde om för bara något årtionde sedan, har fungerat väl för många av barnen. Det har också givit deras kamrater möjlighet att se att vi kan fungera bra tillsammans, fastän våra förutsättningar är olika. I takt med att kommunerna tar ett bredare ansvar har det blivit naturligt att de också tar över ansvaret för särskolan. Här skapas möjligheten att förena det kunnande som byggts upp i särskolan med primärkommunernas ansvar för barns fritid, omsorg och skola för alla. Kunnandet hos särskolans lärare kan komma grundskolan till del. Samverkan mellan skolformerna kan underlättas, och möjligheterna till helhetssyn på barnens fritid och skola stärks. Här ges också nya möjligheter att integrera utvecklingsstörda barn i den allmänna skolan och hitta samverkansformer mellan särskolan och grundskolan. Det här är en viktig reform. Men vi har alla som medborgare ansvar för att reformen inte bara blir administrativ. Särskolans elever behöver varandra, men de behöver också andra barn. Vi har som föräldrar, lärare och vuxna ansvar för att ge integrationen ett innehåll, som inte bara betyder formell gemenskap. Våra attityder har avgörande betydelse för våra barn. Ger vi barn chansen att möta varandra, ha respekt för varandras olikheter och vara generösa mot varandra, då får de utvecklingsstörda barnen ett mycket rikare liv och då får alla barn ett mycket mer spännande och innehållsrikt liv. Då utvecklas de inte till inskränkta och ogenerösa vuxna. Vi vuxna kan öppna våra hem för alla barn, inte bara för dem av barnens kompisar som dragit en vinstlott i livet. Visst vinner vi på att hjälpa varandra och stötta varandras barn. Då blir livet rikare och chanserna för föräldern till ett handikappat barn att också leva sitt eget liv mycket större. På många punkter är vi ense, men på två principiellt viktiga punkter är vi socialdemokrater inte beredda att följa utskottsmajoriteten. Utskottets majoritet är inte beredd att ge föräldrarna till utvecklingsstörda barn samma förtroende och ansvar som man ger till andra. Man lägger -- liksom regeringen -- beslutet om att ett utvecklingsstört barn skall ha rätt att gå i grundskola eller bör gå i särskolan hos samhället och den lokala skolstyrelsen. Det är myndigheterna som bestämmer i majoritetens förslag. Vi socialdemokrater menar att föräldrarnas rätt måste stärkas. Det är föräldrarna som skall ha det avgörande ordet. I en tid när föräldrarna i grundskolan har rätt att välja skola för sina barn, när beslutet om ett barn skall börja skolan vid sex års ålder eller ej ligger hos föräldern, väljer de borgerliga att inte ge de handikappade föräldrarna förtroendet att välja. S.k. välvilliga skrivningar om samråd är bra. Men de räcker inte. Det yttersta ansvaret måste här, som för alla andra barn, ligga hos föräldrarna. Engagemanget hos Kds och Centern räckte till att väcka motioner till riksdagen -- inte till att ta strid med regeringen i en principiellt viktig jämlikhetsfråga. Vi socialdemokrater menar att regeringen bör ges i uppdrag att överväga hur vårdnadshavare skall ges rätt att avgöra valet av skolform för sina barn. Det är beklagligt att Centerns och Kds representanter inte ville stödja sina egna motioner i utbildningsutskottet. Ni har chansen att ändra er. Jag yrkar bifall till Socialdemokraternas reservation 1 under mom. 6. Vi ställer helhjärtat upp på beslutet om decentralisering av ansvaret för särskolan. Men vi menar att riksdagen har ansvar för att förändringen skall bli riktigt bra. Då gäller det att säkra den kunskap som byggts upp när landstingen haft ett övergripande ansvar. Några barn har alldeles speciella behov: de flerhandikappade barnen. De behöver tillgång till konsulenter som har djup kunskap om olika handikapp, som kan stödja både grundskolan och särskolan när barnen har alldeles speciella behov. Den organisationen behöver utvecklas -- inte slås sönder -- när särskolan kommunaliseras. Synskadade och hörselskadade barn har tillgång till kvalificerade, statliga konsulenter. De flerhandikappade barnen har minst lika stora behov. Vi menar att en snabb översyn av konsulentorganisationen måste göras för att förstärka resurserna och göra huvudmannaskapsfrågorna klara. Frågan har väckts i flera motioner bl.a. från Kds och Folkpartiet. Det är beklagligt att man också här går ifrån sin övertygelse och lägger sig för regeringen. Vi socialdemokrater menar att riksdagen skall ge ett tydligt uppdrag till regeringen för att säkra de mest utsatta barnens behov. Jag yrkar bifall till socialdemokraternas reservation

Herr talman!

Där var ett bra reportage om en kille som heter Mikael. Mikael betyder den önskade. Mikael går i en vanlig skola. Han är litet utvecklingsstörd, men han har en bra skolgång. Föräldrarna, lärarna och de andra eleverna var överens om att det var bra. Mikael tyckte det också. Han har det så bra att han t.o.m. kan använda cykel fram och tillbaka till skolan. Det var närhetsprincipen när det gäller skolgången i sin prydno. Inom utbildningspolitiken, särskilt skolpolitiken, har vi under de senaste åren ofta diskuterat frågan om föräldrainflytandet. Det handlar om brukarinflytandet, om att stärka elevdemokratin och föräldrarnas rätt. Det handlar t.o.m. -- det är fullt möjligt inom dagens statsbidragssystem -- om att välja skola. Det här gäller, om inte praktiska hinder föreligger, framför allt barn som är så att säga normala och föräldrar till sådana barn. Här utgår man ifrån att det är föräldrarna och barnen tillsammans som vet deras eget bästa. Det är ju den enda rimliga utgångspunkten. Men så fort vi kommer över på frågan om barn som har den här typen av handikapp, vilket gör att de kanske ibland behöver visst stöd och kanske t.o.m. behöver gå i särskola, infinner sig någon form av omtanke. Man säger: Det är nog inte alldeles säkert att det alla gånger är föräldrarna som vet sitt eget barns bästa. Jag tycker att det är märkligt, även om jag inte alls tror att det är illa menat. Men det är ologiskt. Det är dåligt genomtänkt. Vad är det som säger att man inte kan ha exakt samma utgångspunkter när det gäller dessa barn som vi i dag diskuterar, dvs. barn med olika handikapp och med viss utvecklingsstörning? Ge mig ett argument och ett skäl mot detta. Jag förstår att det inte är av illvilja, men jag kan heller inte förstå varför man inte kan ha samma utgångspunkt som man har när det gäller normala barn och deras skolgång. Vi i vänsterpartiet biträder därför den reservation som Socialdemokraterna har avgivit till detta betänkande när det gäller att stärka föräldrainflytandet. Det har också inom skoldebatten förts en principiell diskussion om likvärdigheten. Vi brukar säga att likvärdigheten innebär att det oavsett om man är pojke eller flicka, oavsett från vilken familj man kommer och oavsett var man bor i landet skall vara en likvärdig skola man möter. Det betyder inte att det för den sakens skull är en entydig skola och inte att skolan, vare sig inom skolan eller inom klassen, skall vara lika för alla barn. Tvärtom har likvärdigheten som sekundär effekt just olikhet inom skolan och undervisningen, t.ex. olikheten att barn behöver olika mycket stöd och resurser. Inom en samlad ram av anslag och resurser innebär detta med nödvändighet -- och det skall vi som är politiker säga -- att andra barn får litet mindre. Men när vi fattar beslut om organisationsförändringar på skolans område, och är eniga om att vi vill garantera likvärdigheten, måste vi också ta ansvar för att denna likvärdighet kan nås. Vi i vänsterpartiet har ingenting emot att särskolan nu flyttas över till kommunerna, och vi hade heller ingenting emot att lärarna kommunaliserades, vilket vissa herrar och damer i församlingen tidigare hade för några år sedan. Men vi tycker att det är viktigt särskilt när det gäller särskolan att man ser till att den kompetens som finns där bevaras, något som behövs i kommunerna framöver om man skall göra skolan likvärdig och ge fri valmöjlighet när det gäller skolgång för dessa elever, och då behövs det resurser. Konsulenterna, som Inger Lundberg tidigare berörde, är ett sådant område. Vi i vänsterpartiet har inte i vårt yrkande om de konsulenter som skall vara till stöd för lärare och eleverna -- och naturligtvis för elevernas kompisar för att bl.a. förklara vad det handlar om -- sagt att vi skall anslå x antal kronor just till denna konsulentverksamhet. Jag återkommer senare till frågan om pengarna. Jag har sagt att man behöver se över detta för att se vilka behov som finns så att vi skall uppfylla de mål och de intentioner som uttrycks i betänkandet. Det är att ta demokratiskt politiskt ansvar, för att här återknyta till den tidigare utbildningsdebatten här i dag, att säga: Detta vill vi undersöka. Vi vill se vilka behov som finns, eftersom vi vill att man skall kunna nå alla dessa mål. Likvärdighetsprincipen skall gälla, och vi vill ge föräldrar möjlighet att avgöra i vilken skola deras barn skall gå. Mot bakgrund av detta har vi från Vänsterpartiets sida menat att riksdagen borde anslå en genomföranderesurs. Jag tror att alla i denna kammare som är här nu, och de som samlas här i morgon kl. 12.00 -- de är betydligt fler än nu, kan jag säga till åhörarna på läktaren -- faktiskt vill garantera en likvärdig utbildning även för dessa barn. När vi i andra fall har genomfört olika reformer inom skolans område har vi inte sällan kunnat pytsa dit litet resurser för att garantera en bra genomförd verksamhet. Vill man nu ge föräldrarna ett verkligt inflytande så att de kan välja i vilken skola de vill att deras barn skall gå, och vill man ge en likvärdig skola, vet vi att det behövs informationsinsatser inte bara när det gäller kompetensöverförandet. Det handlar också om informationsinsatser till de nya skolkompisar som dessa handikappade barn skall möta. Det är inte minst viktigt att de får kunskap om handikappen. Det är bl.a. det som gör att man ser de möjligheter och förtjänster som alla människor har, oavsett vad vi utrustats med här i livet. Herr talman! Vad jag vill säga med detta är att det i första hand kanske egentligen inte är resurser som räcker till som dessa barn med handikapp speciellt behöver, utan det är det normala, det vanliga. Det tror jag förutsätter att även dessa föräldrars inflytande är minst lika stort som det inflytande som föräldrarna till barn utan handikapp har. Att tala om det normala borde vara det vanliga. Det betyder givetvis inte att vi borser från särskilda behov.

Herr talman! Jag instämmer helt i den värme och det engagemang för de barn som vi talar om här i dag som både Inger Lundberg och Björn Samuelson här gör sig till tolk för. Däremot har jag en del synpunkter på det som sades, och det tänker jag återkomma till. Kommunaliseringen av särskolan kan ses som en del av en pågående decentraliseringsprocess i Sverige. Överföringen av ansvaret för övrig skolverksamhet till kommunerna beslutades av riksdagen våren 1989, och sedan förra året har kommunerna även arbetsgivaransvar för lärare, skolledare och syofunktionärer. Särskolan har sedan länge legat under landstingskommunalt huvudmannaskap. Men i det betänkande som vi i dag diskuterar föreslås att kommunerna skall överta ansvaret för särskolan. Detta kan ske successivt, men skall vara genomfört senast 1995. Eftersom merparten av särskolorna redan nu är lokalmässigt integrerade med kommunernas grund och gymnasieskolor är det naturligt att ett byte av huvudman sker. Det har varit en stor enighet om detta både i utskottet och i de betänkanden som kommit från de kommittér som arbetat med dessa frågor, och det gläder mig särskilt. 1989 som dessutom kompletterats med de beslut som riksdagen har fattat om mål och resultatstyrning av skolan. Betänkandet har varit ute på bred remiss. avlämnades redan våren 1990. Merparten av de förslagen låg till grund för de delar av propositionen Resterande förslag har föredragande statsrådet tagit ställning till i den proposition som vi nu debatterar. Redan i 1985 års skollag infördes en bestämmelse om möjligheten för ett landsting att överföra ansvaret för särkoleverksamheten till kommunerna. Detta har utnyttjats på en del ställen, bl.a. i Sörmland. Kommunernas övertagande av ansvaret för särskolan öppnar för ytterligare samverkan och integrering av särskolan i kommunens övriga skolverksamhet. Det kan gälla lokaler, utrustning, läsårsplanering m.m. Även fortbildning för lärarna och annan personalutveckling gynnas av att dessa kategorier får samma huvudman och kanske större kontakt med kollegerna i grundskolan och gymnasium i och med att man har möjlighet att bedriva gemensam personalutveckling. Skyldigheten för kommunerna att anordna utbildning för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna kan tillgodoses på olika sätt såväl genom olika klasser och grupper i särskolan som genom integrering i grundskole eller gymnasieklasser. Utskottet är enigt med regeringen om propositionens huvuddrag. Två reservationer, som det nyss har redogjorts för här, och en meningsyttring har fogats till betänkandet. Det gäller just föräldrainflytandet och konsulentverksamhetens organisation. Jag återkommer till dessa frågor senare. Starka skäl talar för bibehållandet av särskolan som särskild skolform, liksom den formella prövningen av det som man kallar personkretstillhörigheten. Kommunen skall alltså pröva och besluta om en person skall tas emot i särskolan, såväl i kommunala som i fristående skolor. En anpassning till 9-årig skolplikt sker för särskolans elever, och kommunerna blir skyldiga att erbjuda samtliga elever som har genomgått den obligatoriska särskolan fortsatt utbildning i den frivilliga skolan, motsvarande gymnasieskolan. Eleverna kan då antingen fortsätta i särskolan eller inom gymnasieskolans individuella program. Grundsärskoledelen av särvux föreslås bli förändrad så till vida att man får en modell som mer liknar motsvarande komvuxutbildning, och dessutom föreslås att yrkesutbildning skall inkluderas i denna särvuxutbildning. Några remissinstanser, bl.a. FBU, vill att särskolan som särskild skolform skall avvecklas och att alla barn skall kunna integreras i grund och gymnasieskola. Utskottet, liksom regeringen, är inte beredd att avveckla särskolan. Där finns mycket specialpedagogisk kompetens samlad, som för varje elevs speciella behov kan skapa en så god studiemiljö som möjligt. Få företeelser är så individuella som handikapp av olika slag. Inom den grupp av elever som tillhör särskolans personkrets är därför den individuella utbildningsplaneringen särskilt väsentlig. Det är också av vikt att den kunskap som byggts upp i det här avseendet inom särskolan utnyttjas för att tillvarata varje elevs speciella behov. Ett sådant individuellt utvecklingsprogram skall upprättas för alla elever enligt den läroplan för den obligatoriska särskolan som gäller fr.o.m. innevarande läsär. Det är den läroplan som kallas Lsä 90. I samverkan mellan elev, förälder och lärare skall elevens behov analyseras och mål sättas för känslomässig och social utveckling, liksom begåvnings , kunskapsoch färdighetsutveckling. I och med överföringen av ansvaret för särskolan övertar kommunen den prövning av vem som skall tas emot i särskolan som landstinget tidigare gjorde. Utskottet föreslår ingen förändring av innebörden i 3 kap. 4 § skollagen, den som anger vem som skall tas emot i särskolan och vem som har ansvaret för att så sker. Både i propositionstexten och i specialmotiveringen till lagtexten poängteras vikten av ett obligatoriskt samråd med förälder innan placering sker i särskola. I några motioner i anslutning till denna punkt anser motionärerna att det slutliga avgörandet skall ligga hos föräldrarna. Även bland remissvaren finns denna åsikt uttryckt. Särskolekommittén var dock inte beredd att föreslå en lagändring som så att säga skulle ge föräldrarna ett veto. Frågan om föräldrainflytandet har varit och är en mycket svår fråga. Hur man än utformar lagstiftningen, kommer det alltid att finnas elever som kommer i kläm. Det är i sammanhanget viktigt att klargöra att lagstiftningen i första hand skall tillvarata den svagare partens intressen, nämligen elevens, inte föräldrarnas eller samhällets. Att intressena i många fall sammanfaller är naturligtvis en annan sak. Det är mycket olyckligt om det uppstår konflikter runt barn med särskilda behov. Erfarenheterna landet runt är att de allra flesta diskussioner mellan elev och föräldrar å ena sidan och särskola å den andra utmynnar i konstruktiva åtgärder, även om undantag finns. Med kommunen som huvudman för all obligatorisk skola ökar rimligen möjligheterna till flexibla lösningar. Särskolan skall ses som en tilläggsresurs för barn med handikapp, inte som det primära alternativet för alla. Detta är mycket viktigt att poängtera. Det är naturligt att det i de allra flesta fall är föräldrarna som bäst känner sina barns behov. I de fall då detta av olika anledningar inte är fallet, kan psykiskt utvecklingsstörda och handikappade barn ha ett stöd i nuvarande lagstiftning. Generositet och flexibilitet från kommunens sida gentemot elev och förälder skapar förutsättningar för att ge alla barn en så god och för individen specialutformad utbildning som möjligt. Om olösliga konflikter skulle uppstå och om kommunen fattar beslut som elev eller förälder inte kan acceptera, finns möjligheten att överklaga hos skolväsendets överklagandenämnd. Min förhoppning är att detta blir en sällsynthet. Drömmen för framtiden för oss alla är naturligtvis att fler och fler barn skall kunna integreras i grundskolans eller gymnasieskolans klasser och att särskolan så att säga växer bort av sig själv. I den socialdemokratiska reservationen 1 ställer man sig bakom den bedömning som utskottet har gjort i synen på lagstiftningen, men man vill samtidigt att regeringen skall göra förnyade överväganden. Som jag tidigare har sagt har jag stor respekt för svårigheterna att göra dessa bedömningar. Men jag blev något förvånad när Inger Lundberg beskrev sin egen reservation på ett sätt som åtminstone inte jag har läst den. I reservationen står det faktiskt inte alls att man prompt skall ge föräldrarna ett ökat inflytande. Det står: ''Utskottet konstaterar att regeringens förslag innebär att ett beslut om särskoleplacering således inte kan fattas av styrelsen för särskolan i hemkommunen utan att samråd dessförinnan har skett med elevens vårdnadshavare. Utskottet accepterar tills vidare den föreslagna ordningen, vilken motsvarar den som gäller i dag, och föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lydelse av 3 kap. 4 § Detta är något helt annat än det som Inger Lundberg tidigare har uttalat från denna talarstol. Jag hade inte tänkt att polemisera särskilt hårt i denna fråga, eftersom jag vet att den är svår. Men när jag fick en direkt uppmaning måste jag ändå göra det. Litet längre ned i reservationen har man en nödutgång, där det står att det nog vore bra om regeringen tittade över detta igen. Men jag skulle faktiskt vilja ha en förklaring av Inger Lundberg vad Socialdemokraterna egentligen menar. Om ni vill att föräldrarna skall ha ett veto, undrar jag varför ni inte skriver det. Den andra socialdemokratiska reservationen gäller synen på konsulentorganisationen. Utskottet menar att vi skall avvakta handikapputredningens slutbetänkande för att på det sättet kunna göra en samlad bedömning av stödresurserna för människor med olika typer av handikapp. Eftersom slutbetänkandet lär läggas fram under våren blir det ändå inte fördröjningar av det slaget att ett bifall till reservatin 2 skulle göra någon avgörande skillnad för en konstruktiv lösning av konsulentorganisationen.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
Herr talman! Jag blev bekymrad när jag lyssnade på Christer Lindbloms klara argumentation för att beslutet skall ligga hos samhället och inte hos föräldrarna. Christer Lindblom läste inte den socialdemokratiska reservationen färdigt. Där står det: ''Utskottet anser därför att frågan om beslutanderätten vid val av skolform för skolpliktiga barn bör bli föremål för förnyade överväganden inom regeringskansliet med inriktningen att ge vårdnadshavare rätt att avgära valet av skolform.'' Självfallet kan vi inte leva i ett laglöst tillstånd. Vi behöver få ett förslag till en ny lag med den inriktning som Socialdemokraterna kräver i reservation 1. Jag blev också litet skakad när jag hörde Christer Lindblom läsa ur utskottstexten. Jag mindes inte att utskottstexten var riktigt så dålig att man skrev att medicinska, psykologiska och sociala utredningar skall genomföras. Samhället skall i all sin välvilja utreda och undersöka, men föräldern får inte myndigförklaras. I en av de motioner som har väckts har det skrivits hur viktigt det är att just det yttersta ansvaret ligger hos föräldern. Det är det som vi vill peka på i reservation 1. Christer Lindblom, varför vågar ni inte lita på de utvecklingsstörda barnens föräldrar? De har omdöme, och jag försäkrar Christer Lindblom att de arbetar med sitt barns bästa för ögonen.

Herr talman! Förlåt, Christer Lindblom, men den vanliga ordningen här i riksdagen är att regeringen får tillfälle att utforma lagtexten på grundval av den grundsyn som riksdagen ger uttryck för. Vår grundsyn har mycket tydligt och klart deklarerats. Jag måste säga att Christer Lindblom inte gör mig mindre övertygad efter sitt senaste inlägg. Vad sade han egentligen? Jo, han sade att de utvecklingsstörda barnens föräldrar inte kan få detta förtroende, eftersom det finns så många föräldrar som har missbruksproblem och andra problem. Det finns enstaka föräldrar till normalbegåvade barn, till utvecklingsstörda barn och till rörelsehindrade barn som har alldeles speciella sociala problem. Det gäller inte specifikt någon grupp, och för detta finns det en annan lagstiftning, en särskild lagstiftning som gäller både handikappade och icke handikappade barn och som säkrar behoven i de mycket exeptionella fall då föräldrarna av tragiska skäl inte kan ta ansvaret för sina barn.
Herr talman! Tyvärr gäller en del av den här debatten speciella grupper, Inger Lundberg. Det finns forskning som klart visar att t.ex. alkoholmissbrukande mödrar föder barn som tyvärr i mycket hög utsträckning blir skadade på sådant sätt att de kommer att omfattas av särskolans personkrets. Det finns klara samband mellan detta. Naturligtvis skulle regeringen, med den ordning som Inger Lundberg beskriver, kunna få riksdagens uppdrag att forma om sin lag. Men i det här fallet skulle det vara mycket enkelt att göra ett tillägg i den förekommande lagtexten. Jag tror inte att man behöver göra särskilt många sådana ytterligare överväganden som står nämnda i den motionstext som Inger Lundberg hänvisar till.